Herr talman! Närdemokrati är ett ord som skapades av folkpartiet för ett tjugotal år sedan. De beslut som kommer att fattas i dag — eller om det nu blir i nästa vecka — är några små steg i förverkligandet av en bättre närdemokrati. Vi är långt ifrån nöjda, men färdriktningen är den rätta. Utskottet har i stort sett slaktat Bo Holmbergs proposition. Han skall ha en eloge för att han har accepterat detta med glatt mod, trots att det naturligtvis svider. Denna inställning från statsrådets sida bådar gott inför framtiden, eftersom flera mycket viktiga och politiskt kontroversiella frågor hänvisas till vidare överväganden i olika utredningar. Det gäller direktval till kommundelsfullmäktige, politikernas målstyrning, det kommunala partistödets konstruktion och en rätt för kommunerna att fritt besluta om den centrala nämndorganisationen. Det är folkpartiets förhoppning att utredningarna skall leda fram till att vi får en mer direkt demokrati genom att medborgarna får välja sina egna representanter i kommundelsfullmäktige. Förhoppningen är också att det kommunala partistödet skall kunna göras rättvisare framför allt för de mindre partierna. I propositionen föreslås att de förtroendevaldas roll i den kommunala beslutsprocessen skall preciseras genom att det i kommunallagen anges att de i huvudsak bör ”ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalité”. Detta är en kommunalrättslig nyhet som föredragande statsrådet motiverat med att rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda behöver bli klarare. Eftersom de förtroendevalda hittills har haft den fulla beslutanderätten såväl för den övergripande planeringen som för detaljbeslut, måste varje precisering av deras uppgifter ses som en inskränkning i deras suveränitet. Det finns också en uppenbar risk att man vid tolkning av det föreslagna lagrummet kommer att jämföra med lagen om medbestämmanderätt. I praxis har man här stakat ut ett område som skall anses som ”politiskt” och därmed inte kunna bli föremål för förhandlingar enligt lagen. Detta område är mycket snävt och skulle om det tillämpades analogt också i kommunallagen innebära en betydande maktöverföring till de anställda. Vi har inte varit beredda att acceptera en sådan urholkning av den kommunala demokratin och en minskning av de förtroendevaldas inflytande. Vi är glada över att vi har kunnat enas i utskottet om att inte behandla denna fråga nu. Vår förhoppning är att utredningen kommer att avföra detta förslag från dagordningen. Det är bra att utskottet följer vårt förslag om att avslå det bisarra förslaget om att ”styrelsen och övriga nämnder biträds av anställda i den omfattning som behövs”. Varför skulle lagstiftningen tyngas ned av fullständigt onödiga självklarheter? Som framgår av betänkandet avstyrks regeringens förslag om en ny lokalnämndslag. Det är naturligtvis ett stort nederlag för Bo Holmberg, men jag tror att det kommer att vara till fördel för kommuner och medborgare. I stället utvidgas, om förslaget går igenom, frikommunförsöket, som ger en större flexibilitet för kommunerna, och vi får mer tid att utvärdera de pågående försöken innan en permanentning av verksamheten sker. Vi menar också att verksamheten inte bör permanentas förrän vi har fått förslag om direktval till kommundelsfullmäktige. Ett demokratiskt samhälle förutsätter att den politiska beslutsprocessen befinner sig inom räckhåll för medborgarna. Ökat självstyre i lokala enheter kan innebära att den kommunala servicen varierar i olika områden. De lokala förutsättningarna och behoven är avgörande, och därigenom anpassas servicen till medborgarnas önskemål. Det kan inte vara negativt — tvärtom, tycker vi. Men besluten måste vara demokratiskt förankrade. I den här modellen ingår också att de lokala politiska organen speglar opinionen i området. Därför föreslår folkpartiet direktval till lokala organ. Tyvärr har vi inte fått gehör för det kravet, men vi hoppas att det i framtiden skall bli möjligt. Lokala initiativ är ett sätt att hushålla med samhällets resurser och få till stånd dynamik och kreativitet. Ju mer som lokala organ beslutar självständigt, desto större variation i samhällsinsatser kan vi vänta oss. Det är bra, för det behövs förnyelse inom den offentliga sektorn. I Göteborgs kommun är de politiska partierna ense om att man måste göra något åt den kommunala organisationen, som i dag inte fungerar effektivt när det gäller att styra en verksamhet med 70 000 anställda och en omslutning förra året på 22 miljarder kronor. Därför beslöt fullmäktige i september 1987 att genomföra en geografiskt heltäckande organisation med stadsdelsnämnder. Nämnderna skall tillsättas efter valet 1988, och verksamheten beräknas vara i gång i början av 1989. Utgångspunkten för reformbeslutet har varit att decentralisera och förenkla förvaltningsoch beslutsapparaten och på så sätt fördjupa demokratin och förbättra servicen till medborgarna. Göteborgs kommunstyrelse blev orolig när man förstod att riksdagen skulle avslå Bo Holmbergs proposition om aktivt folkstyre. Därför uppvaktade man konstitutionsutskottet och framhöll att det är nödvändigt att möjligheter ges att bryta ner de centrala nämnderna, t.ex. socialnämnd och skolstyrelse, för att undvika dubbla beslutsnivåer. Alla partirepresentanter var överens om detta. Jag har gjort vad jag har kunnat för att Göteborg och andra kommuner som planerar för kommundelsnämnder fritt skall kunna bestämma om sin organisation. Det gläder mig att vi har kunnat enas i konstitutionsutskottet om att komplettera frikommunlagen. När den lagen antogs 1984 var det ett femtiotal kommuner som intresserade sig för att delta i försöket, men det var bara nio som fick dispens, och lagen begränsade antalet kommuner till nio. Nu kommer denna begränsning att försvinna, och dessutom utökas möjligheterna att avveckla specialreglerade nämnder. Det tycker jag, inte minst som göteborgare, är tillfredsställande.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

Herr talman! Aktivt folkstyre i kommuner och landsting är rubriken på dagens ärende från konstitutionsutskottet. Det här är en fråga som vi har behandlat länge, och det är beklagligt att civilministern kommer för sent när vi nu har kommit i gång med denna diskussion. Debatten har gått snabbt under kvällen, och diskussionen i denna fråga kan kanske också gå snabbt, eftersom vi i stor utsträckning är överens om huvuddragen. Ett aktivt folkstyre på det lokala planet förutsätter att det finns en politisk enighet om demokratins arbetssätt. Jag tror att vi alla som är intresserade av den kommunala självstyrelsen tjänar på det och på att den skall utvecklas så bra som möjligt. Vi i centern kritiserade propositionen när vi tog del av den. Vi ansåg att den skulle avslås i sin helhet. Anledningen var inte att vi motsatte oss de möjligheter till decentralisering som fanns och möjligheterna för kommunerna att på bästa sätt ordna den lokala beslutsapparaten utifrån de förutsättningar som fanns lokalt och på det sätt som blev bäst för berörda kommuninvånare. Vad vi i centern vände oss emot var att det saknades tillräcklig beredning. Den utvärdering av frikommunförsöket som alla i konstitutionsutskottet hade varit överens om tidigare hade inte heller gjorts. Och det fanns även en del andra synpunkter på detta. Prot. 1987/88:86 Vi i centern har emellertid flera gånger väckt förslag om att den 17 mars 1988 kommunala demokratin skall utvecklas. Vi har pekat på kommunsammanläggningens negativa konsekvenser. Denna vecka har vi lyssnat på ett anförande av den f. d. civilministern Svante Lundkvist, som stod fadder för kommunreformen. Han föreläste om denna på ett engagerat sätt. Men en sak som egentligen berördes ganska litet, även om frågan kom, var vad det var som inte blev bra. Bl.a. var det inflytandefrågorna, demokratifrågorna. Hade allt blivit bra i och med kommunsammanläggningsreformen hade vi inte behövt diskutera dessa frågor i dag. Centern har framfört förslag om delning av kommuner som ett sätt att komma till rätta med frågorna. Vi har även föreslagit kommunala folkomröstningar och direktval av lokala organ, m.m. Det är något av bakgrunden till att vi inte ansåg att vi kunde godkänna den proposition som civilministern har lagt fram. I utskottet kom vi emellertid snart fram till att det inte fanns förutsättningar att nå den breda enighet som jag tidigare nämnde på grundval av förslaget i propositionen. Vi fick också in kritiska synpunkter från andra utskott. Vi blev snart eniga om att det ändå fanns framkomliga vägar. Det är detta förslag som nu ligger på riksdagens bord. Vi vill utvidga frikommunförsöket inom ramen för den lagstiftning som gällde för de lokala organen. Därmed har de motstående intressen som har funnits fått en chans, och man får en utvärdering av pågående försök. Vi har också avstyrkt några mindre delar i förslaget. De har berörts tidigare i debatten, och jag går därför inte in på dem. Jag vill peka på det fortsatta arbetet med kommunallagstiftningen. Den skall ju ges en parlamentarisk förankring. Jag vill då till civilministern och den övriga regeringen från oppositionens sida framföra att vi verkligen menar en parlamentarisk medverkan i detta arbete, och att denna medverkan inte kommer att ske i referensgrupper eller på annat sätt där vi parlamentariker har mindre möjligheter att påverka och där inflytandet blir begränsat. Jag hoppas att civilministern fullföljer dessa intentioner i den anda av enighet som har präglat arbetet när det gäller att få fram ett bra förslag. När propositionen presenterades utropade civilministern hurtigt att medborgarna får nya möjligheter att bestämma beträffande daghem, skola och omsorg, och så ägnades en stor del av pressmeddelandet, som lämnades ut i början av juni förra året, åt den s.k. brukarmedverkan. Jag vill här gärna fråga både Sören Lekberg och ministern hur man egentligen skall klara ut frågan om brukarmedverkan. Vi kan konstatera att det i propositionen finns både—-och. Man pratar både bort och fram. När det gäller styrelser och övriga nämnder som skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster, handlar det närmast om till intet förpliktande uttalanden. Besvärsgrund saknas. Man har inte talat om hur begreppet ”brukare” skall avgränsas och vem som skall företräda brukarna. Till yttermera visso säger man att det inte skall vara någon påverkan utifrån i olika organ, därför att de politiska organen verkligen skall vara politiska organ. Sedan finns det ytterligare skäl som gör 93 att man kan och skall begränsa den enskildes självbestämmanderätt. Det råder alltså i allra högsta grad oklarhet på den här punkten. Detta är en del av kommunallagstiftningen som egentligen inte borde finnas. Som jag ser det tynger man kommunallagstiftningen med meningslösa bestämmelser. I fråga om den andra delen är det något konkretare.

Man säger att det kan finnas förutsättningar att angripa beslutet med kommunalbesvär. Även på den här punkten råder det så pass stora oklarheter att socialdemokraterna borde ha gått med på att skjuta den här frågan till utredningen för ytterligare prövning. Jag tycker att det skall vara ordning och reda i den kommunala verksamheten, och det blir det inte när formuleringarna är så osäkra och vaga. Det finns inga förutsättningar för att stifta lag vare sig med hjälp av uttalanden i pressmeddelanden eller på annat sätt, utan det är vad som står i propositionen som ligger till grund för lagstiftningen, och det är där som de stora oklarheterna finns. Herr talman! Låt mig också beröra ett särskilt yttrande till det här betänkandet som har avgetts av Karl Boo och mig. Det gäller arvodena och ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Detta har vi diskuterat tidigare, och vi har bara pekat på centerns inställning, att vi anser att det skall utgå arvode för utfört uppdrag åt kommunen oavsett om vederbörande har inkomst eller inte och oavsett vad vederbörande tjänar. Jag tror att det finns möjlighet att gå fram på den vägen så att det inte blir olikheter för de kommunalt förtroendevalda. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen om brukarinflytande.

Herr talman! Det pågår en ganska omfattande experimentverksamhet på det kommunala området. Det kan vara motiverat för att finna nya former för verksamheten. Kommuner och landsting svarar för en stor del av samhällsservicen. Ett särskilt problem med de organisatoriska förändringarna är att de sker samtidigt med attacker mot och åtstramningar av den kommunala sektorn. Det skulle vara lättare att pröva nya former för den landstingskommunala verksamheten om det handlade om att bygga ut den. Nu blir i stället uppgiften ofta att förändra verksamheten för att uppfylla olika besparingskrav. Det försvårar förstås hela proceduren. Från vpk har vi betonat att den offentliga sektorn är nödvändig och måste försvaras mot angreppen. Verksamheten kan och måste förbättras. När regeringens proposition om aktivt folkstyre i kommuner och i landsting lades fram kritiserade vpk den på några viktiga punkter. För det första ansåg vi att den pågående försöksverksamheten i vissa kommuner borde utvärderas innan en genomgripande förändring av nämndorganisationen skrevs in i lag. För det andra pekade vi på vissa problem när det gäller att trygga de övergripande målen och garantera en likvärdig service för medborgarna. De yttranden som kom från socialutskottet och utbildningsutskottet tog upp samma problem. Det är också viktigt att understryka vad konstitutionsutskottet framhåller, att en grundläggande förutsättning är att risk inte föreligger för påverkan av de övergripande målsättningarna i lagstiftningen. Det resultat som har uppnåtts vid utskottsbehandlingen är bra. Försöksverksamheten kan vidgas till flera kommuner, och ytterligare erfarenheter kan vinnas innan en permanent lagstiftning genomförs. Det är också bra att arbetet med en ny kommunallag kommer att ske under medverkan av riksdagspartierna. Det är många frågor som måste genomlysas i den fortsatta försöksverksamheten och även i arbetet med en ny kommunallag. Flera av de frågor som vi har aktualiserat från vpk inryms i det beredningsarbete som utskottet uttalar sig för. Jag skall ta upp några av de motionskrav som utskottet avstyrker. Vi har tagit upp den pågående privatiseringen av kommunal verksamhet. Vi menar att den får negativa konsekvenser för kommuninvånarna. Därför menar vpk att riksdagen bör ge regeringen till känna att kommunala omsorger och nyttigheter skall styras och förvaltas av samhälleliga organ. Frågan är inte så enkel som utskottsmajoriteten tycks tro, att det bara är att vänta på resultaten av folkrörelseutredningen. Den avgörande frågeställningen är försöken att genom privatisering undergräva de kollektiva omsorgerna och därmed också undergräva solidariteten. Att de borgerliga partierna — särskilt moderaterna — vill detta, det vet vi, men nog borde socialdemokraterna ha anledning att stoppa den negativa utvecklingen. Frågor om valsystemet vid kommunaloch landstingsval behandlas i betänkandet. Den enkla åtgärden att införa utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner avvisas av utskottsmajoriteten. Vpk och folkpartiet har här en gemensam reservation. Att utskottet tidigare har avvisat liknande motionskrav är ett magert skäl för att avstyrka motionerna, så som majoriteten gör. Det är ett faktum att nuvarande system leder till stora olikheter vid fördelningen av mandaten mellan partierna. Därmed får heller inte varje röst lika värde. Från vpk har vi också yrkat att den nuvarande 3-procentsspärren vid landstingsval slopas. Det spärrtänkande som präglar valsystemet fyller inga vettiga uppgifter, men det medför orättvisor i mandatfördelningen som det nu är dags att undanröja. Låt mig också, herr talman, nämna det kommunala partistödets utformning, som vi har tagit upp i en vpk-motion och som också berörs i flera andra motioner. Det har dröjt onödigt länge med att något görs åt den frågan — trots uppmaningar från riksdagen. Nu har det tillsatts en utredare och angetts en tidsram. Vi får nöja oss med detta, men vi vill betona att vissa felaktigheter och olägenheter i systemet nu bör rättas till. Det skulle kunna finnas anledning att ta upp en rad frågeställningar som ryms under rubriken Aktivt folkstyre i kommuner och landsting. Eftersom både försöksverksamhet och utvärdering emellertid skall pågå och eftersom arbetet med en ny kommunallag kommer att redovisas, skall jag inte gå in ytterligare på frågorna. Jag vill bara än en gång understryka det som vi från vpk ser som avgörande, nämligen att verksamheten i kommuner och landsting måste få ökade resurser för att kunna svara mot människornas behov. Strävandena att öka medborgarnas inflytande och att ge personalen rimligare arbetsvillkor är i hög grad beroende av inriktningen av politiken. De krafter som vill privatisera och försämra de kollektiva omsorgerna måste stoppas. De mest utsatta grupperna har behov av landstingens och kommunernas verksamhet. Den verksamheten måste förbättras, och den måste också garanteras resurser. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna nr 2, 4 och 5 i konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! De exempel som Sören Lekberg nämnde sade han själv var självklarheter. Då finns det väl ingen anledning att lagstifta om detta, eftersom det är självklarheter och eftersom det Sören Lekberg gav uttryck för redan förekommer i dag.